Fru talman! Jag vill börja med att säga att Sverigedemokraterna står bakom sin reservation i betänkandet. Trafiksäkerhet angår oss alla, och de flesta av oss har anhöriga eller vänner som drabbats av en trafikolycka. För några dagar sedan inträffade en olycka som tog tre unga människors liv. Det var en tragedi för deras anhöriga, vänner, lärare och klasskamrater. Så här stod det i Expressen: "Tre personer omkom - föraren till den omkörande bilen, en man i 35-årsåldern från ett annat nordiskt land, samt en 18-årig flicka och en 25-årig man. Ytterligare en 18-årig flicka fördes till sjukhus med ambulanshelikopter för att få vård för sina allvarliga skador. Om bara sju veckor skulle den omkomna flickan ha tagit studenten. Jennifer Olsson, bildlärare på Möckelngymnasiet, får stryka bort en tår när hon berättar att hon träffade sin elev så sent som i fredags." Jag har själv varit med och utrett drygt 300 allvarliga olyckor, och jag kan försäkra er att det är ett tungt jobb. Vår uppgift var att utreda om det var fordon, förare eller väg som orsakade olyckan. Det fanns perioder då man kände sig som en handelsresande i de sista två sekunderna i en människas liv. Varje olycka har sin speciella utveckling. Man försökte att förstå händelseförloppet, speciellt om det inte fanns några överlevande eller andra vittnen. Fru talman! För en lekman kan det vara svårt att förstå hur ett demolerat fordon kan berätta hur olycksförloppet varit, men riktningen på deformationen visar med tydlighet vilka krafter fordonet varit utsatt för. Det går också att utläsa om föraren haft belysningen tänd under färd, om föraren använt sitt bilbälte och om föraren varseblivit vad som var på väg att hända - genom att studera glödtrådar i stopplyktornas glödlampor kan man se om föraren bromsat strax före kollisionen. I dagens bilar kan man hämta relevant information i vagnstyrenheten. Även om det var en del av jobbet påverkades man av tragiken, speciellt om det var fråga om unga människor. Jag minns speciellt när en ung förare omkom i en singelolycka. Bilen deformerades runt ett träd, och personen avled på plats. Föräldrarna bad oss att försöka få ut cd-skivan ur stereon, för de ville höra den musik som deras barn lyssnat på i slutet av sitt liv. Efter mycket ordnande lyckades vi få ut resterna av stereon ur bilen, och som tur var hade inte cd-skivan skadats. Det var en lättnad att kunna överlämna skivan, som var så viktig för föräldrarna. Mitt arbete vid trafikpolisen har stärkt mig i uppfattningen om vikten av att målmedvetet arbeta för en säkrare trafik. Lagstiftning och övervakning i all ära, men kunskapen om olyckors uppkomst är en viktig beståndsdel både för bilindustrin och för alla de frivilliga som arbetar inom olika intresseorganisationer för att utbilda förarna. Fru talman! Jag har under många år arbetat med utbildning och kunskapshöjande kurser inom bland annat FAK och Riksförbundet M. Det finns många organisationer som lägger ned stora resurser för att utbilda människor till att bli säkrare förare. I de allra flesta fall är det frivilliga insatser från medlemmarna som bidrar till att öka trafikanternas riskmedvetenhet. SMC är en viktig organisation för att öka säkerheten för landets motorcyklister, och jag kan med säkerhet säga att deras arbete har inneburit en positiv utveckling för antalet mc-olyckor. Alla dessa insatser från frivilla organisationer har varit en oerhört viktig del i Sveriges framgångsrika arbete med trafiksäkerhet. Låt oss verka för att fortsätta på den framgångsrika vägen. Den nu liggande propositionen blir en effektiv bromskloss i trafiksäkerhetsarbetet eftersom bilindustrin och frivilliga trafiksäkerhetsorganisationer stängs ute från relevant information. Flera remissinstanser påpekar behovet av att tillåta direktåtkomst för andra än de myndigheter som namnges i promemorians författningsförslag. I denna del uttalar Trafikverket, Lunds tekniska högskola och Chalmers tekniska högskola att forskare, bland annat vid universitet och högskolor, bör få direktåtkomst till Strada eftersom denna forskning ger viktiga bidrag till trafiksäkerhetsarbetet. Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande, NTF, Riksförbundet M Sverige, tidigare Motormännens Riksförbund, Svensk Trafikmedicinsk Förening och Motorförarnas Helnykterhetsförbund betonar vikten av att även intresseorganisationer som arbetar med trafiksäkerhet medges direktåtkomst, då sådana organisationer har behov av uppgifter från databasen i sitt arbete med att uppnå nollvisionen. Aktiebolaget Volvo, Volvo Cars och aktiebolaget Nevs framhåller att en begränsning av direktåtkomsten för industrin innebär ett kraftigt bakslag för trafiksäkerhetsarbetet.

Fru talman! I dag debatterar vi trafikutskottets betänkande TU11 Transportstyrelsens olycksdatabas , proposition 2020/21:24 med ett motionsyrkande. Jag vill börja med att yrka bifall till utskottets förslag. Under andra halvan av 1900-talet påbörjades arbetet med att skapa ett informationssystem med uppgifter om olyckor som uppstått i vägtransportsystemet. Denna olycksdatabas, Swedish Traffic Accident Data Acquisition som förkortas Strada, förs i dag av Transportstyrelsen. Syftet med Strada är att den ska vara dels ett verktyg för trafiksäkerhetsarbetet på lokal, regional och nationell nivå, dels ett underlag för statistik och forskning inom trafiksäkerhetsområdet. Databasen Strada utgör ett viktigt verktyg i arbetet för nollvisionen. I Strada sammanförs uppgifter från Polismyndigheten och sjukvården. Rapporteringen från Polismyndigheten avser uppgifter om själva olyckan och dess händelseförlopp. Uppgifterna kommer från den polis som kallats till olycksplatsen eller genom information som inkommit via en polisanmälan. Rapporteringen från sjukvården grundar sig på ett avtal som träffats mellan Transportstyrelsen och vårdinrättningar eller regioner, och den sker med samtycke från patienten och avser främst uppgifter om personskador som uppstått till följd av en olycka. Fru talman! I propositionen föreslår regeringen att det ska införas en lag som reglerar personuppgiftsbehandlingen i Strada om olyckor och personskador i trafiken. Uppgifterna används i olika trafiksäkerhetsrelaterade sammanhang. I den föreslagna lagen, som ska komplettera EU:s dataskyddsförordning, ska det bland annat finnas bestämmelser om för vilka ändamål personuppgifter får behandlas i databasen och även hur länge. Det ska även finnas bestämmelser om krav på pseudonymisering av personuppgifterna och direktåtkomst. Den nya lagen föreslås innehålla bestämmelser om skyldigheter från Polismyndigheten, Kustbevakningen och vissa vårdgivare att lämna uppgifter till databasen. I dagsläget innehåller Strada i huvudsak uppgifter om olyckor som uppstått inom vägtransportsystemet. Men den nya lagen kommer även att innefatta olyckor som uppstått i fritidssjöfarten, detta då nollvisionen och de trafikpolitiska målen nu gäller alla trafikslag. En annan ändring i förslaget är att vårdgivare som ger akutvård och vars verksamhet innefattar ortopedi ska lämna uppgifter till databasen som rör samtliga personer som sökt vård eller som avlidit till följd av en olycka. Detta ska göras oavsett om patienten samtycker eller inte. Regeringen föreslår att den nya lagen ska träda i kraft den 1 juli 2021. Fru talman! Regeringen gör bedömningen att olycksdatabasen inte innebär något betydande intrång i den personliga integriteten. Men databasen kan innehålla uppgifter av integritetskänslig natur som rör ett stort antal individer. Därför är det viktigt att behandlingen av personuppgifterna regleras i lag. Lagen ska fastställa de rättsliga ramarna för personuppgiftsbehandlingen och innehålla bestämmelser som ger ett grundläggande skydd för den enskildes personliga integritet. Lagen ska även kompletteras med föreskrifter. Regeringen anser att Transportstyrelsen även i fortsättningen ska vara huvudman för Strada. Fru talman! Åtkomsten till Strada kommer att vara sådan som den här i dag, det vill säga att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, Polismyndigheten, Statens väg och transportforskningsinstitut, Trafikanalys, Trafikverket, länsstyrelserna och kommunala myndigheter ska medges direktåtkomst till databasen. Enligt förslaget ska direktåtkomst medges endast till pseudonymiserade uppgifter. Likaså ska universitet och högskolor vid tillämpningen av offentlighets och sekretesslagen jämställas med myndigheter och medges direktåtkomst. Beträffande åtkomst för företag och intresseorganisationer blir det inte någon förändring jämfört med dagens situation. Dessa aktörer kommer att kunna vända sig till Transportstyrelsen och begära ut uppgifter, och då gör myndigheten en prövning av förutsättningarna att enligt sekretessregleringen lämna ut uppgifter. Jag vill i detta sammanhang lyfta upp det viktiga arbete kring forskning som frivilligorganisationer och andra aktörer gör och deras stora betydelse för trafiksäkerheten. Fru talman! Med detta vill jag återigen yrka bifall till utskottets förslag.

Fru talman! Man kan inte bortse från att det är tunga remissinstanser som har varit kritiska till utformningen av det här förslaget. Det har en menlig inverkan på frivilligorganisationer som Riksförbundet M, MHF, NTF och andra som jobbar med att utbilda trafikanter. Förslaget som ligger påverkar deras möjlighet menligt, och det påverkar också bilindustrin menligt. Det är oerhört viktigt att man får ut information om hur en olycka uppstod, om det var förare, fordon eller väg som var orsaken. Det handlar inte om att man ska få reda på om Pelle Olsson körde för fort i samband med olyckan eller om Stina Persson var påverkad av alkohol, utan det handlar om att man måste kunna få en bild av olycksförloppet och utifrån den sedan kunna göra insatser för att andra trafikanter ska få utbildning och relevant kunskap om hur man undviker liknande situationer. De frivilliga organisationerna - SMC, M, MHF och NTF - gör en oerhört stor insats för att öka trafiksäkerheten, minimera olyckorna och få bort dödsolyckorna. Då måste man hjälpa och bistå dessa organisationer så att de kan göra ett bra arbete, men det gör inte regeringen med det förslag som ligger i dag. Man kan mycket väl släppa information som inte är knuten till en individ, men man stryker den möjligheten i förslaget som ligger i dag.
Fru talman! Tack för frågorna, Thomas Morell! Ledamoten Thomas Morell tar upp en intressant fråga. Direktåtkomsten är viktig och har diskuterats länge. Som ledamoten sa är det flera remissinstanser som har yttrat sig. Jag håller också med ledamoten Thomas Morell om det viktiga arbete som dessa frivilligorganisationer gör. Tillsammans hjälps de åt, därav nollvisionen och det fina trafiksäkerhetsarbete som vi har i Sverige. Återigen: Dessa kommer att kunna ta del av informationen. Även om dessa organisationer inte har direktåtkomst till Strada kommer de att kunna begära ut dessa uppgifter från Transportstyrelsen, som därefter gör en bedömning.
Fru talman! Förslaget är sådant att informationen kommer att bli väldigt beskuren. Jag får lite grann känslan av att man inte vill öppna för möjligheten att kritisera exempelvis Trafikverket för en dålig väghållning. Det fanns tillfällen när vi gjorde tekniska undersökningar då vi kunde konstatera att det var vägförhållandena som var orsaken till olyckans uppkomst. Det var inte föraren och det var inte fordonet som var orsaken, utan det var vägmiljön som var problemet. Det är detta som är så oerhört viktigt - att vi med gemensamma krafter kan angripa det som är ett bekymmer för säkerheten, att vi kan minimera att människor dör eller skadas svårt i vår trafikmiljö. Varje människoliv vi kan spara, varje människa som inte behöver hamna i en rullstol, är en jättevinst - givetvis för individen, men också för samhället. Därför blir det väldigt bakvänt när man kommer med ett sådant här förslag. Trafiken skördar någonstans runt 200 dödsfall om året. Därtill kommer alla som blir skadade. Vi har gjort enorma framsteg i trafiksäkerhetsarbetet. För det kan vi tacka bilindustrin, givetvis, som har tagit fram säkra fordon, men vi har också frivilligorganisationerna att tacka. De har gjort en oerhörd insats för att komma till rätta med problemen där människor skadas och omkommer i trafikmiljön. Här får vi i stället en effekt där man går bakåt. Det har påtalats av flera tunga remissinstanser.
Fru talman! Jag håller med om det fina arbete och den fina kultur vi har i Sverige med samarbete och samverkan. Därav kommer vi fram till bra lösningar, också på trafiksäkerhetsområdet. Men återigen vill jag poängtera att det inte kommer att vara någon skillnad. Dessa organisationer kommer att kunna begära ut uppgifter. Man kommer att kunna få ta del av dem. Sedan kan jag förstå att frivilligorganisationer och andra aktörer kan tycka att det är lite krångligt jämfört med att ha direktåtkomst till Strada. Men vi får inte heller glömma att det inte är jättemånga myndigheter som har direktåtkomst till Strada. Det är begränsat, och det tycker jag är viktigt. I och med att det finns integritetskänsliga uppgifter där är det viktigt att de behålls inom en viss grupp av personer som har tillgång till Strada. Men återigen: Dessa organisationer kommer att kunna begära ut uppgifter för det viktiga arbete som de gör.

Fru talman! I dag debatterar vi Transportstyrelsens olycksdatabas. Förra året arrangerade Sverige den avslutande konferensen för FN:s tio år långa arbete för ökad trafiksäkerhet i världen. Det var ingen slump att den hölls i Sverige. Vi har varit främst inom trafiksäkerhet globalt under flera decennier. Den viktigaste anledningen till Sveriges framskjutna position är den forskning som systematiskt bedrivits inom trafiksäkerhet. Den berör hela trafikmiljön, hur vi bygger och utvecklar våra vägar och hur fordonen behöver fungera med säkerhetssystem som undviker en krock och system som skyddar personer i och utanför fordonen när en krock är oundviklig. Forskningen har samtidigt visat att den viktigaste orsaken till olyckor är den mänskliga faktorn. Hur kan trafikmiljön utvecklas för att stödja personer som färdas på olika sätt? Ett av svaren har varit utvecklingen av självkörande bilar. Jag har själv jobbat med insamling av data för forskning. Med kameror följde vi förare under normal körning i sin vanliga miljö. En vecka efter att första projektet startades var jag och min familj med om en allvarlig olycka där bilen skrotades efteråt. Tack vare bilens skydd och den effektivitet med vilken vi fick vård efter själva olyckan klarade sig hela min familj. Man är väldigt glad för att man bor i Norden. Med detta som bakgrund vill jag säga att tillgängliga data är viktigt för forskningen. Det är forskningens guld. Genom beslut hos myndigheter och företag har data hittills samlats in systematiskt, vilket gett forskningen möjlighet att se påverkan av olika åtgärder över tid och vilka åtgärder och funktioner som verkligen minskar skaderisken och dödstalen, i Sverige och globalt. Dagens proposition berör en sådan databas: den svenska olycksdatabasen Strada, som startade på 1990-talet. Olycksdatabasen innehåller uppgifter om olyckor från Polismyndigheten och sjukvården. Det innebär stora mängder personuppgifter - känsliga personuppgifter. Liberalerna välkomnar denna proposition, som innehåller reglering av personuppgiftsbehandlingen specifikt för olycksdatabasen Strada då den innehåller data om personer i utsatta situationer och används av många olika organisationer. Jag anser att lagförslaget gör en god avvägning mellan individens rätt till personlig integritet och samhällets behov av data för att kunna utveckla transportsystemet så att vi kan undvika olyckor i framtiden. Bestämmelserna reglerar vem som kan få tillgång till data och för vilka ändamål, tillsammans med hur direktåtkomst till data ska gå till. Det är positivt att de inbegriper både myndigheter och de organisationer som starkt kan påverka den framtida trafiksäkerheten. Det är en förutsättning för nära samverkan mellan exempelvis akademi och näringsliv så att forskningen lättare kan omsättas i trafiksäkerhetshöjande åtgärder och produkter. Också skyldigheten för Polismyndigheten, Kustbevakningen och vårdgivare att lämna uppgifter regleras. Det kan på sikt ge ett mer komplett dataunderlag med högre kvalitet, vilket är positivt för den framtida forskningen och även för det övriga trafiksäkerhetsarbetet i Sverige. Lagen reglerar också insamling av data vid olyckor i fritidssjöfarten, vilket på sikt kan leda till ökad personsäkerhet också inom denna. Avslutningsvis, fru talman, anser Liberalerna att denna proposition på ett väl avvägt sätt skyddar den personliga integriteten samtidigt som den lägger grunden för en framtida databas som kan hjälpa myndigheter, universitet och företag att säkra en fortsatt hög trafiksäkerhet i Sverige och Sveriges position inom trafiksäkerhet globalt.

Fru talman! Jag börjar med att för Miljöpartiets räkning yrka bifall till utskottets förslag i betänkandet och därmed också till propositionen. Jag ersätter här i dag min kollega Emma Berginger, som inte har möjlighet att delta i denna debatt på grund av förkylning. Hon hälsar till er alla och hoppas att ni kan mötas i en annan debatt i framtiden. Jag hoppas att kunna göra henne rättvisa i den här debatten. Varje år dödas och skadas människor allvarligt i trafiken. Sverige har ett framstående trafiksäkerhetsarbete där nollvisionen, visionen om att ingen ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken, ligger som grund. För att kunna arbeta effektivt med att minska riskerna i våra transportsystem är det viktigt att bygga en kunskap om var, hur och varför människor dör och skadas i trafiken. Där fyller olycksdatabasen Strada en viktig funktion. Arbetet med att ta fram en olycksdatabas påbörjades under andra halvan av 90-talet och har sedan dess varit föremål för flera utredningar. Informationen i databasen kommer till nytta såväl i forskning som i praktisk och konkret trafikplanering. Fru talman! Databasen har som sagt en väldigt viktig funktion för forskningen och arbetet med trafiksäkerhet. Det är dock alltid viktigt att behandla personuppgifter, inte minst känsliga uppgifter om liv, hälsa och död, med varsamhet. Därför är det bra att regeringen nu har tagit fram en proposition gällande en lag om Transportstyrelsens olycksdatabas. Regeringen gör bedömningen att behandlingen i olycksdatabasen Strada sammantaget inte innebär något betydande intrång i den personliga integriteten men konstaterar att databasen innehåller uppgifter av integritetskänslig natur som rör ett stort antal individer. Därför anser regeringen att behandlingen av personuppgifter i databasen bör regleras i lag. I den föreslagna lagen, som kompletterar EU:s dataskyddsförordning, finns bestämmelser om för vilka ändamål som personuppgifter får behandlas i databasen, om krav på anonymisering av personuppgifter och om direktåtkomst. I dag finns det i Strada uppgifter om olycksfall från Polismyndigheten och sjukvården. Rapporteringen från Polismyndigheten avser uppgifter om själva olyckan och dess förlopp. Rapporteringen från vården görs med stöd av samtycke från patienten och omfattar uppgifter om de personskador som uppstått till följd av olyckan. Det föreslås nu att vårdgivare ska bli skyldiga att lämna uppgifter till databasen, oavsett om patienten har samtyckt eller inte, vilket kommer underlätta när det gäller att säkerställa att databasen innehåller mer fullständiga uppgifter om de olyckor som inträffat. Regeringens samlade bedömning är att allmänintresset av att säkerställa ett kunskapsunderlag med hög kvalitet som är ägnat att förbättra trafiksäkerheten väger tyngre än det intrång i den personliga integriteten som en obligatorisk rapportering innebär. Fru talman! När det gäller trafikolyckor tänker vi främst på olyckor inom vägtrafiken, men den föreslagna lagen innebär att också uppgifter om olyckor i fritidssjöfart ska rapporteras till olycksdatabasen, vilket blir ett bra och viktigt tillskott av information. Nollvisionen, som vi alla har antagit, gäller även sjöfarten. I lagen föreslås också att vissa myndigheter ska få direktåtkomst till databasen. Regeringen föreslår att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, alltså MSB, Polismyndigheten, Statens väg och transportforskningsinstitut, alltså VTI, Trafikanalys, Trafikverket, länsstyrelserna och kommunala myndigheter ska få medges direktåtkomst till personuppgifter i olycksdatabasen som respektive myndighet behöver för trafiksäkerhetsändamål. Regeringen föreslår vidare att universitet och högskolor som är myndigheter eller som vid tillämpningen av offentlighets och sekretesslagen, 2009:400, ska jämställas med myndigheter och medges direktåtkomst till personuppgifter i databasen om uppgifterna behövs för forskning som avser trafiksäkerhet. Fru talman! Sverigedemokraterna vill i sin motion att även företag och ideella organisationer ska tillåtas att komma åt anonymiserad information i Strada. Propositionen innebär dock ingen förändring när det gäller företags och intresseorganisationers tillgång till uppgifter i databasen. Det går fortsatt att vända sig till Transportstyrelsen för att begära ut uppgifter. Det är självklart viktigt att även civilsamhällesorganisationer som bedriver ett viktigt arbete inom trafiksäkerhet kan få ut uppgifter även om de inte har direktåtkomst till databasen. Fru talman! Strada innehåller viktig information för att ett effektivt arbete med trafiksäkerheten ska kunna göras. Med förslaget i propositionen stärks databasens kvalitet, och olycksdrabbade individers integritet värnas.